Fru talman! Per Bolund har frågat mig om Sverige avser att verka för att EIB:s utlåning till fossilbaserade energiprojekt ska fasas ut samt att EIB:s energiutlåning ska begränsas till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare har Per Bolund frågat mig om jag avser att årligen informera riksdagen om Sveriges ställningstagande i EIB:s energiutlåning samt om fördelningen av bankens energiutlåning. Låt mig börja med att betona att EIB styrs av EU:s målsättningar där energi och klimatpolitiken utgör en del som ska samverka med andra målsättningar som till exempel en ökad sammanhållning och ekonomiska och sociala framsteg. EIB ska därför väga samman olika målsättningar i sin utlåning, inklusive klimat och miljömål. Ett av huvudmålen för EIB är att 25 procent av bankens utlåning ska vara klimatfrämjande. Under 2010 utgjorde utlåningen till klimatfrämjande åtgärder nästan 30 procent av bankens utlåning, motsvarande drygt 20 miljarder euro. Sammantaget har EIB under de senaste åren verkat för att energiprojekt ska ha en bättre miljöprofil och bidra till minskade utsläppsvolymer. Regeringen har verkat för och välkomnar denna utveckling. EIB planerar under 2012 att göra en översyn av sin energipolicy. Regeringen avser i denna översyn att verka för att EIB fortsätter bidra till EU:s målsättningar inom energi och klimatområdet. Inriktningen bör vara att EIB:s utlåning till fossilbaserade projekt i EU fasas ut i enlighet med EU:s målsättningar. Vidare avser regeringen att verka för att EIB:s utlåning till förnybar energi och energieffektivisering ska fortsätta att öka. Regeringen redovisar Sveriges agerande i internationella finansiella institutioner samlat i en skrivelse med regelbundna intervall. Regeringen planerar att överlämna en sådan skrivelse som täcker 2010 och 2011 till riksdagen i vår. Den kommer för första gången att innefatta även EIB. En kortare redogörelse för EIB:s verksamhet görs också i den årliga skrivelsen Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen . För en mer utförlig redovisning av EIB:s verksamhet på enskilda områden hänvisas till EIB:s årsredovisning.

Fru talman! Jag får tacka finansministern för svaret. Det är positivt, måste jag säga, att finansministern åtminstone säger sig vilja arbeta för att Europeiska investeringsbankens stöd till kolkraftverk, olja och fossilgas ska fasas ut. Men som vanligt, har jag lust att säga, när det gäller regeringens klimatpolitik är det skillnad på ord och handling. Det beklagar jag. Finansministerns ord väger tyvärr ganska lätt när de ställs mot den handling som EIB har visat under de senaste åren. Sedan finansminister Anders Borg kom in i EIB:s styrelse och satte sig vid bordet där har utlåningen till fossilbaserad energiproduktion fördubblats. Frågan är: Hur har finansministern egentligen agerat för att stoppa den utvecklingen? Om han nu säger att man vill att fossilutlåningen ska fasas ut men den i stället har fördubblats visar det att ord och handling inte riktigt går ihop. Tvärtom säger finansministern i sitt svar att regeringen har verkat för och välkomnar denna utveckling. Med då är frågan: Hur kan regeringen välkomna en utveckling som i praktiken innebär ett dubblerat stöd till kolkraft, oljeeldning och fossilgaskraftverk? Anders Borg svarar också att EIB styrs av EU:s målsättningar, men det är med förlov sagt mycket svårt att se. Jag hoppas att finansministern också håller med om det. När EU sätter upp mål om att minska utsläppen med upp till 95 procent inom 40 år ger Europeiska investeringsbanken tvärtom nya lån till stora koleldade kraftverk i Slovenien och Tyskland. När EU sätter upp som mål att utsläppen ska ned med mellan 20 och 30 procent redan inom tio år är Europeiska investeringsbanken inblandad i planer på ett nytt, gigantiskt kolkraftverk i Polen som ska bli ett av de största kolkraftverken i Europa. Som vi konstaterade tidigare går inte ord och handling ihop. Den svenska regeringen, med Anders Borg som representant, väljer att inte agera i EIB:s styrelse, och det är beklagansvärt. Förutom investeringar i fossil energi här i Europa har EIB också gett lån till fossilbaserade projekt i Syrien, Egypten och Tunisien. Även utanför Europa, i länder där solenergi och vindkraft skulle kunna ha verkligt stor potential, väljer EIB alltså att stödja fossilenergi. Det här är inte i linje med riksdagens beslutade politik för global utveckling som handlar om att man ska prata med en röst - man ska ha klimatmål som också ska genomföras runt om jorden i projekt som Sverige är inblandat i. Extra pinsamt är det att Anders Borg genom sin styrelsemedverkan har medverkat till att EIB planerar stöd till två fossilgaskraftverk i Syrien, vilket ju både hotar klimatet och faktiskt stöder den odemokratiska regimen i Syrien som just nu med brutalt våld förtrycker sitt eget folk. Det handlar om investeringar på 1,1 miljarder euro, alltså 11 miljarder kronor. Är det i linje med regeringens politik för global utveckling, Anders Borg? Det är ju faktiskt du som sitter vid bordet och borde se till att EIB följer EU:s inriktning, inte bara med ord utan också med handling. Det är du som borde se till att svenska skattepengar inte slussas via EIB för att användas i storskalig kolkraft runt om i Europa. Det är du som borde ta ansvar för att man använder resurserna från EIB i linje med den politik som Sveriges riksdag har slagit fast. Frågan är varför du inte tar på dig det ansvaret. Anders Borg skriver också i svaret att inriktningen bör vara att utlåningen till fossilbaserade projekt fasas ut. Det är en förhoppning som jag har också, men den viktiga frågan är i vilken takt detta ska ske, och det svarar finansministern inte på. Det vore välkommet med ett besked i den frågan i nästa anförande. När anser du, Anders Borg, att EIB bara ska ge lån till förnybar energi och energieffektivisering och sluta ge lån till kolkraft, fossilgas och oljekraftverk?
Fru talman! Det är klart att klimatfrågan och klimatfinansiering är väldigt viktiga frågor. De är viktiga i Sverige. Det är därför vi har en klimatpolitik som är mer ambitiös än i de flesta länder, och det är därför vi har förstärkt den år för år. De är också viktiga på EU-nivå, och det är därför vi även på det området har agerat väldigt kraftfullt. Låt oss konstatera hur det förhåller sig med Europeiska investeringsbanken! De har alltså gjort en kraftig ökning av sin utlåning till förnybar energi och energieffektivisering. Den har ökat från strax under 3 miljarder euro till över 8 1⁄2 miljard euro - det är alltså en tredubbling av satsningen på förnybar energi och energieffektivisering. Man har också ökat andelen av den totala energiportföljen från knappt 30 procent till 50 procent som går till förnybar energi och energieffektivisering. Man har ökat sin lånevolym på förnybar energi sedan 2007 med 195 procent. Det är ändå en rätt kraftig utbyggnad, och det är naturligtvis positivt att det har skett. Det är också alldeles tydligt att riktlinjerna inte är att EIB i största allmänhet ska satsa på utbyggnad av till exempel kolkraftverk, utan det finns väldigt specifika riktlinjer för det. Det ska vara när man ersätter ett gammalt kolkraftverk och det inte finns något samhälls och företagsekonomiskt rimligt alternativ inklusive de utsläppskostnader som det här ger upphov till. Därför kan man i den typen av situationer acceptera att det ibland sker fossilbaserade investeringar. Hur vill vi förändra detta framåt? Från svensk synpunkt finns det ett par tydliga utgångspunkter. Man kanske till och med kan pröva om målen ska göras ännu tydligare än vad de är i dag, att man kanske till och med ska våga sig upp och säga att det ska vara en betydligt högre andel än den vi ser i dag som ska gå till förnybar energi. Det måste naturligtvis prövas noggrant eftersom det måste ställas mot andra mål, till exempel tillväxt, sammanhållning och utveckling i Europa och naturligtvis energistabilitet och trygghet i energiförsörjningen. Svenska regeringen ska naturligtvis noga pröva om det är möjligt att i den översyn som nu sker göra en påtaglig och kraftfull förstärkning av målet i investeringsvolymer till förnybar energi och till energieffektivisering. Jag kan också tänka mig att vi noggrant prövar och ser över om det är möjligt att ytterligare skärpa kraven när det gäller att investera i icke förnybar energi. Det skulle till exempel vara rimligt att välutvecklade och rika industriländer inte kan ha samma möjligheter att utnyttja EIB för att göra ersättningsinvesteringar i till exempel kolkraft, att vi ska tillåta ett land som Polen eller våra baltiska grannar att göra detta men inte att Sverige, Tyskland eller Frankrike kan göra det. Det är ett exempel på en skärpning som jag tycker att vi bör överväga i processen. För att nå framgång med detta måste det göras noggrant, och det måste ske i samråd med andra medlemsländer. Jag är definitivt öppen för att i översynen se på vilka områden Sverige kan bidra till att skärpa klimatinriktningen på EIB:s utgångspolitik. Det ska i grund och botten vara ett instrument som bidrar till att vi minskar växthusgasutsläppen och därmed minskar riskerna för allvarliga klimatsvårigheter.
Fru talman! Det är ingen som säger att det är dåligt att man ska öka investeringarna i förnybar energi. Det ställer vi oss också bakom. Men det är inte någon hjälp när man samtidigt ökar utlåningen till fossila projekt. Det är vad som har hänt i Europeiska investeringsbanken. Man har nästan dubblerat utlåningen till fossilbaserade projekt. Anders Borg pratar om summor på 5-6 miljarder till förnybar energi, men det är 16 miljarder euro som har gått till fossila projekt under den senaste fyraårsperioden. Det handlar om stora summor som går åt helt fel håll. Nu blir jag orolig över det ställningstagande som jag ändå tyckte var tydligt i svaret, nämligen att man ska fasa ut fossilbaserade projekt. I Anders Borgs senaste anförande sade han att det ska ske om möjligt, att det ska prövas om det finns sådana möjligheter. Det låter inte alls som ett klart ställningstagande. Det behövs ett klart ställningstagande från regeringen att ambitionen är att fasa ut utlåningen till fossilbaserade projekt. Det är orimligt att man ska gå in med investeringar som stöder en utveckling av projekt som vi vet går tvärtemot de klimatmål som Sverige har ställt sig bakom. Jag visade i mitt förra anförande hur EIB:s utlåning, med finansministerns goda minne, går på tvärs mot EU:s mål. Men det finns ett annat perspektiv som jag gärna vill lyfta upp, nämligen kopplingen till klimatmålen. Den internationella energiorganisationen, EIA, har i sina rapport World Energy Outlook som kom förra året visat att nästan hela världens utsläppsutrymme för att vi ska hålla oss inom tvågradersmålet, nämligen inte få en klimatförändring som går över två grader, snart är intecknat. Organisationen säger att efter 2017 finns det inte utrymme för några nya utsläpp från fossila energikällor. EIA säger att inga nya kolkraftverk kan tas i drift efter 2017 om vi ska klara tvågradersmålet. Samtidigt är tvågradersmålet ett klimatmål som både regeringen och Sveriges riksdag har ställt sig bakom och fattat beslut om. Man gjorde då bedömningen att en ökning av den globala medeltemperaturen över två grader skulle få alltför svåra konsekvenser för mänskligheten. Samtidigt innebär den utlåning som EIB i dag ger till kolkraftverk i Europa att nya verk kommer att tas i drift omkring 2017 och även därefter. Europeiska investeringsbanken bidrar till exempel med halva finansieringen till kolkraftverket Duisburg-Walsum i Tyskland. Man är medfinansiär till kolkraftverket i Sostanj i Slovenien. Man står för investeringar på 5,5 miljarder kronor till det projektet. Europeiska investeringsbanken finansierar just nu ett kolkraftverk i Bielsko-Biala i Polen. Man för samtal med ett stort energibolag i Polen om nya investeringar i ett stort kolkraftverk i norra Polen. Dessa projekt stöds av EIB, men de går helt på tvärs mot de beslut som är fattade i riksdagen och går emot de rekommendationer som ges av världens samlade energiexpertis. Och Anders Borg sitter med i styrelsen och godtar investeringarna. Det är djupt bekymmersamt. Hur ser finansministern på att EIB just nu finansierar kolkraftverk som går på tvärs mot de mål som regering och riksdag har ställt sig bakom? För min del kan jag inte säga att det är rimligt att regeringen först ställer sig bakom ett tvågradersmål och sedan genom EIB genomför investeringar som går på tvärs mot och motverkar de målen. Idén med att ha ett mål för hur många graders klimatförändring som kan tolereras är att de ska vägleda oss i de investeringar vi gör just nu, inte göra investeringar som går på tvärs mot dem. När finansministern vid bordet i styrelsen för EIB accepterar lån till nya kolkraftverk accepterar han faktiskt också en politik som bryter mot det klimatmål som riksdagen har beslutat om. Det är djupt bekymmersamt. I den internationella energiorganisationens EIA:s rekommendationer framgår att inga nya kolkraftverk ska kunna tas i bruk efter 2017 om tvågradersmålet ska klaras. När anser finansminister Anders Borg att EIB ska sluta att låna ut pengar till kolkraftverk, oljekraftverk och fossilgasbaserade kraftverk?
Fru talman! Per Bolund och jag delar ett starkt engagemang i klimatfrågan. Det återspeglas i att Sverige har vidtagit bland de mest ambitiösa åtgärderna och varit pådrivande för att förstärka dem i EU och att vi i EU går före i den globala diskussionen om klimatfrågorna. På den punkten är vi överens. Hur ska vi se på EIB:s verksamhet på området? Låt oss till att börja med konstatera att det har skett en kraftig utbyggnad av energiinvesteringarna i förnybar energi från EIB:s sida. Det är en positiv utveckling. Energiinvesteringar i stor skala förutsätter ofta någon typ av breda lånemöjligheter som en bank som EIB kan bidra till. Det är bra. Det är en utveckling som vi ska driva på. Lånemöjligheterna har ökat kraftigt, och vi ska höja målen ytterligare när det gäller hur stor andel av lånen som ska vara för förnybart. Att man sedan i en riksdagsdebatt inte vill sätta ett exakt mål för detta är rätt naturligt. Man måste föra diskussioner med andra medlemsländer, se om det är möjligt att bygga koalitioner och se om det finns möjlighet att göra detta utan att andra mål ställs åt sidan. Det andra vi rimligen ska göra är att gradvis skärpa kraven så att vi får en utfasning av investeringar i fossilbaserade energislag. Det mest naturliga vore självklart att skärpa kraven om vilka länder som har möjlighet att låna till att ersätta fossilbaserad kraft med ny fossilbaserad kraft. Det är vad det handlar om, nämligen att avveckla kolkraftverk, ersätta dem med det mest effektiva också ur klimatsynpunkt och bara i de fall där man inklusive kostnaden för koldioxidutsläppen kan hävda att det är det enda hållbara alternativet. I den typen av fall får EIB göra investeringar i kolkraft. Givet att vi har samordningsmål kan man överväga om det inte är möjligt att skärpa kraven på vilka länder som kan få genomföra den typen av projekt. Sverige är inte ensamt majoritetsägare i EIB, och det råder inte en ordning i Europa där ett land, särskilt inte ett litet land, dikterar villkoren för de andra. Vi måste bygga koalitioner, och det måste vi göra genom att noggrant överväga vilka alternativ vi har. Jag kan i arbetet med EIB:s politik se två uppenbara vägar framåt. En är att skärpa kraven på hur mycket som är förnybart, och en annan är att skärpa kraven på i vilka fall man kan tänka sig att tillåta koldioxidbaserade ersättningsinvesteringar. Det skulle naturligtvis bidra till att ytterligare förstärka klimatpolitiken och därmed närmare nå det mål som vi delar om en uthållig utveckling av klimatfrågan. Det vore naturligt om vi kunde dela uppfattning om att arbetet i EIB ska gå i den riktningen. Att bara resa sig upp och säga att EIB inte får göra några investeringar i fossilbaserade energiformer alls - nu, stopp! - innebär att det finns ingen möjlighet att nå en majoritet i EU för detta. Det är för att det finns länder som har en ekonomisk utvecklingsnivå som är väsentligt lägre än Sverige och där frågan om sammanhållning och välfärd är betydligt mer pressande. Därför är det naturligt att vi försöker hitta pragmatiska steg framåt för att skärpa kraven, öka på det förnybara, minska på det fossilbaserade, och göra det på ett sådant sätt att vi inte bara ställer krav utan faktiskt också når resultat. Det ska vi försöka uppnå.
Fru talman! Jag önskar att jag kunde hålla med Anders Borg om att vi har ett gemensamt engagemang i klimatfrågan. Jag har dock som personlig ingång att det är genom handling man visar sitt engagemang, och tyvärr är det uppenbart att vi inte har en gemensam syn på vilka handlingar som är nödvändiga. Jag har åsikten att om ingen vid ett bord för fram det som enligt vetenskapen och expertisen är nödvändigt att göra kommer de beslut som fattas vid bordet aldrig någonsin att kunna bli tillräckligt bra. Det skulle kunna vara Sveriges roll att vid dessa bord lyfta fram det som internationella energiorganisationer har sagt. Efter 2017 finns det inte utrymme för att investera i nya kolkraftverk. Är det inte rimligt att EIB också får ta del av den informationen och att Sverige kan lyfta fram det perspektivet? Den här debatten har visat hur regeringens beklagliga klimatpolitik ser ut i verkligheten. Regeringen med Anders Borg i spetsen har hela tiden försökt driva igenom budskapet att det inte spelar så stor roll vad vi gör i Sverige. Det är genom internationella insatser vi kommer att få genomslag, och det är där vi kan få till en stor förändring. Det är ett förföriskt budskap: Vi behöver inte göra jobbet på hemmaplan utan kan driva klimatprojekt utomlands och därmed ändå ta vårt ansvar för det globala klimatet. Så har det låtit hela tiden från Anders Borg och regeringen. Fru talman! Nu ser vi resultatet. Nu ser vi hur utsläppen i Sverige ökar. De ökade med 11 procent förra året. Samtidigt kan vi nu följa upp hur regeringen verkligen har agerat utomlands, där man har haft möjligheten att påverka investeringar. I Europeiska investeringsbanken, där Anders Borg själv sitter i högsta styrelsen, har investeringarna i kolkraft och andra fossila energislag nästan dubblerats under de senaste åren. EIB har under Anders Borgs överinseende investerat i kolkraft i Slovenien, Tyskland och Polen. Syrien, Egypten och Tunisien har fått fossila investeringar. Huvuddelen av EIB:s energiutlåning går till fossil energi. I Världsbankens styrelse har han ställt sig bakom ett lån till ett enormt kolkraftverk i Sydafrika, vilket nästa interpellationsdebatt kommer att handla om. Sanningen är att regeringen trots sina stolta ord inte bedriver en fungerande klimatpolitik vare sig i Sverige eller i andra länder. Regeringen står helt naken i klimatpolitiken. Den här debatten har tydligt visat det, och det tackar jag Anders Borg för.
Fru talman! Sverige gör mer än praktiskt taget alla andra länder i klimatfrågan. Vi har den högsta CO2-skatten i Sverige. Vi är nästan ensamma i världen om att ha en så hög CO2-skatt. Vi har minskat undantagen, särskilt den dieselåterbetalning som Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev igenom tidigare. Med bidragen till de internationella åtagandena har vi större klimatfinansiering än praktiskt taget något annat EU-land. Vi gör insatser i EIB:s styrelse för att ytterligare förstärka detta. Detta gör vi på område efter område i EU. Jag kan inte se någon grund för Per Bolunds anklagelser om att vi inte handlar. Det är alldeles uppenbart att Sverige tar på sig väldigt stora åtaganden internationellt och hemma, och så ska det vara. Jag är inte skiljaktig mot Per Bolund om hur det ska vara. Sverige ska göra mer både internationellt och hemma, och det gör vi. Jag kan inte förstå varför vi ska föra en debatt med utgångspunkt i ett förnekande av det enkla förhållandet att Sverige för den kanske ambitiösaste klimatpolitiken av alla länder. Men det är naturligtvis bra om andra länder vill konkurrera om den posten. Vi kan se länder som följer oss när det gäller koldioxidbeskattning, klimatfinansiering och insatser, och det är bra. När det gäller EIB:s målsättningar är det viktigt att konstatera att det har skett framsteg. Hälften av energiutlåningen sker i dag i förnybar energi och energieffektivisering. Det är en betydande förbättring mot hur det var för ett antal år sedan. Det är en mycket kraftig ökning, som jag tidigare redovisat. Vill vi förstärka det ytterligare? Ja. Vill vi skärpa de kraven tydligt för att det ska bli mer förnybar energi som finansieras av EIB? Ja. Vill vi begränsa möjligheten att ersätta fossilbaserad kraft med fossilbaserad kraft? Ja. Vi vill skärpa de villkoren, och det är det vi ska arbeta för. Men vi ska göra det på ett sådant sätt att vi bygger en gemensam majoritet i EIB, så att vi inte fastnar i att ställa krav som inte får något praktiskt genomslag i den verksamhet man bedriver.